Herr talman! Jag skall be att få inskränka mig till några kommentarer, eftersom jag tycker att den sakliga kritik som mittenpartiernas representanter har riktat mot regeringsförslaget och utskottsförslaget är så pass övertygande att det inte finns anledning att upprepa den. Jag fäste mig vid statsrådet Odhnoffs påpekande om vad de föräldrar svarat som tillfrågats om vilket slags barntillsyn de väljer och eftersträvar att få. Statsrådet sade att de föredrar att placera sina barn på daghem. Det är väl inte så egendomligt, eftersom de aldrig har haft någon möjlighet att välja familjedaghem som står under kontroll och där familjedagmammorna har någon utbildning. Det finns ingen balans i utbudet på det här området, och därför är svaret ganska förklarligt.

Statsrådet är ganska modig, när hon så tvärsäkert slår fast, att mittenpartierna ställer sig kallsinniga inför vad barnfamiljerna egentligen behöver i fråga om barntillsyn. Statsrådet sade — med flera utropstecken efteråt — att det inte är barnen och inte föräldrarna som folkpartiet och centerpartiet vill hjälpa, utan att våra förslag bara innebär litet mera pengar åt kommunerna, och den frågan bör lösas på annat sätt. Det är väl ett egendomligt resonemang! Skulle inte den service som kommunerna kan ställa till förfogande, om de får stimulansbidrag från staten, komma föräldrarna och barnen till godo? Det är fullkomligt klart att pengarna kommer att användas till familjernas bästa. Om så inte är fallet, skulle förhållandena på detta område vara något alldeles enastående. Här måste ju gälla samma sak som i fråga om t.ex. den sociala hembhjälpen. Ingen vill väl påstå att inte statsbidraget till kommunerna kommer de gamla och sjuka till godo. Det är ohållbart och oriktigt att framställa oppositionspartierna som kallsinniga inför vad föräldrar och barn vill ha. I själva verket är det alldeles tvärtom. Sedan skulle jag vilja knyta an till vad herr Birger Andersson började sitt anförande med. Han citerade nämligen de gamla fromma orden om att man gläder sig över en syndare som bättrar sig. Den syndaren var i detta fall herr Edström. Vilken glädje utbryter inte då, när en hel regering och ett helt politiskt parti bättrar sig efter att ha syndat så länge på detta område som de faktiskt har gjort! Jag har roat mig med att i biblioteket låta plocka fram den dossier som visar hur många gånger vi har behandlat denna fråga i kammaren på förslag av folkpartiet och centerpartiet. Det började 1962 med en kort och kärnfuil motion, skall jag säga statsrådet, om att det inte vore så dumt att tillsätta en utredning som kunde komma med förslag om statsbidrag till familjedaghemsverksamheten. Motionen upprepades 1963, 1964, 1965 och 1966 med samma negativa resultat. Vi vann inte något gehör i kammaren för våra förslag. Tvärtom var kritiken förödande och orättvis. Socialdemokraterna sade nämligen — både de kvinnliga representanterna och de manliga — att fa miljedaghemmen inte var bra, då det gällde att ta hand om barn. Familjedaghemsmammorna var inte lämpliga att sköta tillsynen. Barn passade inte i familjedaghem. Socialdemokraterna ville över huvud taget inte bygga ut någon form av familjedaghem utan i stället satsa enbart på barnstugorna. Det fanns inte den negativa kritik som inte då kom fram i debatterna. År efter år var förhållandena precis likadana, ända till dess statsrådet Odhnoff tillträdde sitt ämbete. Då fick vi nytt mod. Hon deklarerade genast att hon inte kunde finna några motsättningar mellan familjedaghemmen och institutionerna. Det var kanske en smula djärvt mot bakgrunden av vad hennes parti hade sagt under de föregående åren. Men det var onekligen friska tag och det var tacknämligt att statsrådet verkligen sade ifrån. Nu ligger ett förslag på riksdagens bord. Tyvärr är det dock inte den helhjärtade satsning på en utbyggd barnservis som man hade hoppats på efter denna långa väntan. Jag kan inte underlåta att också framhålla att det var ett ganska stort ansvar som de tog på sig som under dessa år har sölat med genomförandet av denna reform. Under dessa sex år är det i alla fall ett stort antal barn som har blivit utan någon direkt tillsyn. Nu frågar man sig om barnen blir omhändertagna i den utsträckning som man skulle önska. Så är dock knappast fallet. Här har det — jag upprepar, herr talman, vad jag började med — framlagts otvetydiga bevis på att det för många kommuner inte kan bli någon större stimulans att bygga ut familjedaghemsverksamheten. Så svarade redan en hel del av remissinstanserna, när de avgav sina synpunkter på det utredningsförslag som ligger till grund för propositionen. Om jag inte missminner mig var det landshövding Eckerberg i Östergötland som hade räknat ut att det med de spärrar som föreslagits i utredningen, bara tre kommuner i hans län skulle kunna få kommunalt bidrag. är det fel uppgift så får länsstyrelsen i Östergötland stå för den, men detta är faktiskt vad som står i deras remissvar. Det kan inte vara särskilt uppmuntrande för andra kommuner, om bestämmelserna slår på detta sätt i praktiken. Ja, herr talman, jag kan avsluta mitt anförande med detta. Jag vill understry ka vad som har framhållits av företrädarna för reservationerna och ber att få instämma i yrkandet om bifall till desamma.

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservationen b vid denna punkt. Reservationen innebär, som vi tidigare hört, en modifikation av den s.k. balansregeln. Som statsrådet påpekade innebär den regeln att i kommuner med över 10000 invånare bidrag inte utgår för flera familjedaghemsplatser än som motsvarar antalet statsbidragsberättigade barnstugeplatser i kommunen. Enligt reservationen bör inte antalet familjedaghemsplatser få överstiga det dubbla antalet barnstugeplatser. För ett par år sedan utvecklade jag här i kammaren ett ganska utförligt principiellt resonemang om barntillsynsproblemet. De synpunkter jag då framförde skiljer sig inte så mycket från det som herr Jacobsson inledningsvis yttrade i sitt anförande i dag, och jag skall därför inte rekapitulera vad jag sade. Enligt min uppfattning har familjedaghemmen vissa fördelar som man bör ta vara på. För infektionskänsliga barn, för blyga och nervösa barn kan familjedaghemmen vara väsentligt fördelaktigare än stora barnstugor, med de stojande och livliga lekar som där förekommer. Familjedaghemmen kräver inte heller de stora investeringar som barnstugorna erfordrar. Behovet av barntillsyn växlar med konjunkturerna. I tider av svaga konjunkturer minskar behovet av barntillsyn i stort sett, även om behovet stiger inom vissa speciella områden. När det t.ex. gäller vårdyrkena medför den svagare konjunkturen en ökad tendens hos de gifta kvinnorna att återgå till sin yrkesverksamhet. Där torde en viss ökning av barntillsynsbehovet göra sig gällande. Men familjedaghemmen är en lämplig form för anpassning av platsantalet till detta växlande behov av tillsyn. Herr Jacobsson har också tidigare i dag påpekat hur det i vissa kommuner kan vara så att familjedaghemmen gör betydligt större nytta än de stora barnstugorna. Visst har man kunnat klaga på bristande kontinuitet i familjedaghemmens verksamhet och på bristande kompetens hos familjedaghemsmammorna. De åtgärder som skall vidtas för att åstadkomma bättre förhållanden därvidlag tycks mig tjäna ett gott syfte, även om reglerna förefaller mig bli nog så stela, särskilt när det gäller anställningsförhållandena. Men det är bättre med en organisation som ger en viss stabilitet och kompetens, och därför skall jag inte motsätta mig planerna. Man skall för övrigt inte tro att barnstugorna alltid representerar kontinuiteten. Under hittills rådande förhållanden med otillräckligt antal barntillsynsplatser finns det exempel på nog så bryska avvisanden av barn som fått plats vid barndaghem, så att modern bibringats den falska föreställningen att nu var barntillsynen ordnad för en avsevärd tid framåt. Smidigheten i familjedaghemmens verksamhet, deras möjlighet att anpassa sig till vitt skilda behov i fråga om tillsynstidens längd och förläggning gjorde att vi tidigare inte tyckte att den borde bli föremål för en stel reglering och därför inte borde ha bidrag från det allmännas sida. Vi menade att ett förvärvsavdrag som svarade mot de verkliga kostnaderna för barntillsynen skulle kunna ge den yrkesarbetande mamman möjlighet att själv bekosta en barntillsyn som var anpassad efter hennes behov. Det finns emellertid behov av barntillsyn även för sådana som inte har tillräckliga inkomster. Jag tänker t.ex. på studerande av olika kategorier i de fall då båda föräldrarna studerar och inte har någon inkomst. Vi har sedan några år haft klart för oss att bidrag också till denna form av barntillsyn är önskvärd. I princip skulle jag också vara benägen att helt ta bort både kvotregeln och balansregeln. De mycket stora kostnader som särskilt borttagandet av kvotregeln skulle medföra har dock gjort att jag i det avseendet följer propositionen. Jag skulle också helst ha sett att balansregeln helt upphävdes. Det skulle innebära en årlig kostnadsökning av 3 å 6 miljoner kronor. Den utformning som balansregeln nu har fått i reservation b, med ett antal familjedaghemsplatser motsvarande det dubbla antalet barnstugeplatser, ger dock ett så pass stort spelrum i fråga om familjedaghemsplatser att jag ansett mig kunna ansluta mig till en sådan utformning av bestämmelserna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation b.

Herr talman! Det har redan varit en rätt lång diskussion i denna fråga, varvid föredragande statsrådet har haft möjlighet att redogöra för bakgrunden till den insats på detta område som nu skall göras, och statsrådet har även polemiserat mot de reservationer som finns fogade vid utskottets utlåtande. Detta gör att jag för min del avstår från den polemik mot reservationerna som annars kanske skulle ha varit angelägen att framföra. Jag skall i stället försöka att i någon mån rent principiellt redogöra för vad statsutskottsmajoriteten har tillstrykt och hur denna majoritet ser på denna viktiga fråga. Det är som alla vet en kommunal uppgift ait svara för den av samhället organiserade barntillsynen. Denna uppgift har också kommunerna påtagit sig — genom anordnande av barnstugor eller kommunala familjedaghem. Motivet för en statlig bidragsgivning till denna verksamhet är en önskan från stats makternas sida att söka underlätta det för kommunerna och stimulera dem till en ökning av verksamheten. Detta har tidigare manifesterats genom att det statliga stödet till barnstugeverksamheten har fått sin tyngdpunkt i bidrag och lån till byggnadskostnaderna. Denna inriktning av det statliga stödet till barnstugorna har också gett resultat. Nybyggnationen av barnstugor har således nått en sådan omfattning att antalet platser i barnstugor vid detta budgetårs utgång kommer att ha ungefärligen fördubblats på de två år som har gått sedan de nya bidragsreglerna infördes. En lika kraftig utbyggnad planeras för de närmaste åren. Den statliga bidragsgivningen till barnstugeverksamheten har ökat i samma utsträckning och uppgår nu till omkring 76 miljoner kronor. Det finns skäl att ge det föreslagna statsbidraget till kommunala familjedaghem en liknande inriktning. Avsikten med statsbidraget bör inte vara att täcka baskostnaderna för en av kommunerna organiserad barntillsyn i familjedaghem utan i stället att ge bidraget en sådan utformning att det stimulerar kommunerna att anordna nya familjedaghemsplatser. Från flera synpunkter är det angeläget att en utbygnad av samhällets barntillsyn sker inom ramen för barnstugeverksamheten. På kort sikt kräver inrättandet av en barnstugeplats större insats från kommunens sida än anordnandet av en familjedaghemsplats. Det finns därför en viss risk för att mindre framsynta kommuner helt satsar sina resurser på det barntillsynsalternativ som familjedaghemmen utgör. Resultatet av detta skulle kunna bli att den snabba och eftersträvansvärda utbyggnad av barnstugorna, som har påbörjats, blir äventyrad. Servicen för barnfamiljerna är emellertid så viktig både för barnen, för de enskilda föräldrarna och för samhället, att resurserna i första hand får användas för att skapa kortsiktiga lösning ar. Utskottet har tillstyrkt regeringsförslaget att antalet familjedaghemsplatser vid beräkning av statsbidraget inte får överstiga antalet statsbidragsberättigade barnstugeplatser. En sådan regel garanterar nämligen en balanserad utbyggnad av de båda verksamheterna. Genom denna balansregel nås två syften. Det blir en fortsatt snabb utbygnad av barnstugorna, vilket torde vara nödvändigt för att möta den framtida ännu större efterfrågan på barntillsyn — och en ännu mera kvalificerad sådan — som kvinnornas ökade förvärvsintensitet kommer att medföra. Samtidigt ger regeln utrymme för en ökning av antalet familjedaghemsplatser.

Räknas t.ex. ett års planering in torde statsbidrag kunna utgå det första året för ytterligare 3 000 familjedaghemsplatser. Kungl. Maj:t bör närmare utforma denna ökade bidragsrätt. Utskottets yttrande i denna del bör ges Kungl. Maj:t till känna.» De föreslagna statsbidragsreglerna har anknutits till de enkla regler som gäller för statsbidraget till social hemhjälp. Liksom när det gäller detta har statsbidraget föreslagits utgöra 35 procent av kommunernas kostnader för dagbarnvårdarens lön, exklusive kostersättningen, efter avdrag för influtna föräldraavgifter. Motivet för att statsbidraget föreslås utgå på kommunernas nettokostnader för dagbarnvårdarens lön, exklusive kostersättningen, är att man därigenom når en enkelhet vid statsbidragsgivningen som är eftersträvansvärd i dylika sammanhang. på nettokostnaderna för personalens löner, d.v.s. på samma sätt som när det gäller familjedaghemmen, utgör statsbidraget 45 procent. Vid ett ytligt betraktande kan man därför få uppfattningen att statsbidraget till daghem är 10 procent högre än det statsbidrag som föreslås utgå till familjedaghem. En sådan jämförelse är emellertid icke rättvisande. Som jag nämnt tidigare är anledningen till att statsbidraget till familjedaghem beräknas på kommunernas kostnader för dagbarnvårdarens nettolön önskemål om enkelhet i statsbidragsgivningen. Om däremot en rättvisande jämförelse skall göras mellan de två verksamheterna, måste kommunernas samtliga driftkostnader medräknas efter avdrag i båda fallen av föräldraavgifter. Det visar sig då att det föreslagna statsbidraget för familjedaghem och det nuvarande driftbidraget till daghem uppgår till i stort sett samma andel av den totala platskostnaden för de båda tillsynsformerna. Om man, som reservanterna vill, fastställer att statsbidraget till familjedaghem skall utgöra 45 procent, innebär detta att staten svarar för en högre andel av kommunernas driftkostnader för familjedaghem.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

Herr talman! Det är ju närmast en kromosomglädje som har spritt sig i såväl regering som riksdag i denna glada debatt, där fru Hamrin-Thorell och andra har uppträtt. Jag skall börja från början. Jag tackar herr Jacobson för erkännandet att detta förslag är att se som en förbättring för barnfamiljerna. Herr Jacobsson talar om »valfrihetens samhälle». Valfriheten kan vi väl utsträcka också till föräldrarna och till den tillsynsform som föräldrarna kan tänkas föredra för sina barn.

Det är en av anledningarna till att vi vill prioritera denna utbyggnad av barntillsynen på så sätt att barnstugorna genom vissa kvotregler och balansregler i första hand utbyggs. Jag skall också ta upp diskussionen om de regler som förs fram. Jag vill instämma med herr Birger Andersson, att det inte i första hand är ett behov att ge bidrag till den familjedaghemsverksamhet, som redan finns, utan det gäller att skaffa fram de nya platserna. De statsbidragsregler som diskuterats har tillkommit därför att statsbidraget är avsett att stimulera en utbyggnad av den kommunalt organiserade barntillsynen. Kvotregeln innebär ju att den av kommunen organiserade barntillsynen skall ha nått en viss omfattning för att statsbidrag skall utgå till den fortsatta utbyggnaden, och balansregeln ger en garanti för att statsbidraget till familjedaghemmen inte motverkar en utbyggnad av barnstugeverksamheten. Vill man slopa dessa regler, då har man inte längre ett bidragssystem med de garantier och den stimulanseffekt som är avsedd. Om man nu diskuterar balansregeln kan jag utan vidare säga, att jag har förståelse för utskottsmajoritetens förslag. Det innebär ju att man vid balansregelns tillämpning skall kunna ta hänsyn till en faktiskt planerad eller pågående utbyggnad av barnstugeverksamheten inom kommunen. Det ligger just i linje med propositionen. Jag kan emellertid inte acceptera den regel, som föreslås i en av reservationerna och som innebär att man som statsbidragsgrund skulle godkänna ett dubbelt antal familjedaghemsplatser jämfört med barnstugeplatserna. Jag är positivt inställd till en utbyggnad av en kommunalt organiserad familjedaghemsverksamhet. Det vill jag gärna tala om för fru Hamrin-Thorell, men jag måste på samma gång tvätta av mig den där glorian att det var jag som skulle ha börjat med detta. Uppdraget att utreda ett stöd till familjedaghemmen gavs av statsrådet Lindström, och det uppdraget är daterat den 11 februari 1966. Men jag är positiv till denna utbyggnad, vilken uppfyller familjedaghemsutredningens standardkrav. Det i propositionen föreslagna statsbidraget har till syfte att stimulera kommunerna att anordna nya familjedaghem jämsides med utbyggnaden av barnstugeverksamheten. Jag anser att båda dessa tillsynsformer skall byggas ut med kraft. Det är denna garanti för att båda skall byggas ut som balansregeln skall ge. Den garantin blir ganska illusorisk om balansregeln skulle förlora balansen på det sätt som föreslås i reservationen. Det har talats mycket om mittenpartiernas förslag och att »vi äntligen får gensvar på det förslaget», säger fru Olsson. Liknande synpunkter har framförts från andra talare. Det kan därför inte vara att gå utanför ämnet om man tittar något på vad som folkpartiet och centerpartiet här har föreslagit. Det är ju en ganska fantastisk utveckling, som dessa partier genomgått under de två senaste åren när det gäller familjedaghemsfrågan. År 1966 ville man ge kommunerna nära 3 miljoner kronor till familjedaghemmen. år 1967 dubblade man budet; då var det 6 miljoner kronor som man skulle ge. Men när regeringen 1968, efter att ha utrett frågan och kommit fram till vad det verkligen är som man vill förbättra, lägger fram ett förslag som kostar 25 miljoner kronor, är man genast beredd att mer än tredubbla detta förslag till 89 miljoner kronor. Jag vidhåller, fru Hamrin-Thorell, att de förslag som lagts fram av folkpartiet och centerpartiet icke motiverats med att det var önskvärt för barnens skull att höja kvalitén på vården. Det har inte heller som motiv anförts att man vill hjälpa föräldrarna att få fram fler tillsynsplatser så att deras önskemål att gå ut på arbetsmarknaden kunde tillgodoses. Det har icke motiverats med att man på detta sätt skulle vilja ge dagbarnsvårdarna en ytterligare höjning av den ersättning, som nu utgår. Som motiv har anförts att man vill ge kommunerna en hjälp. Jag anser att frågan om stöd till kommunerna bör — såsom redan har framhållits av utskottet — lösas i annat sammanhang. Jag skall inte ytterligare beskriva den utvecklingskurva det här gäller — den talar för sig själv.

Herr talman! Statsrådet Odhnoff talade i sitt första anförande om de nya tillsynsplatserna och nämnde att det är till de nya platserna som statsbidrag skall utgå statsrådet återkom även i sitt senaste inlägg till detta. Känner då verkligen inte statsrådet till att det tyvärr förhåller sig på det sättet, att många små kommuner inte har några tillsynsplatser? Vi ser det på det sättet, att man med den föreslagna kvotregeln inte stimulerar de kommunerna att ordna familjedaghemsplatser. Däremot utgår ju statsbidrag till första daghemsplatsen. Tror inte statsrådet att det i en sådan liten kommun, där det tyvärr inte finns stora möjligheter för kvinnorna att få förvärvsarbete, kan bli felinvesteringar? Kommunen låter bygga barndaghem, som visserligen kommer att kosta kommunen mer pengar än att ordna familjedagplatser utan statsbidrag, därför att man ändå tycker, att får man statsbidrag för ändamålet så bör man väl också bygga. Det kan sedan visa sig, att det i en sådan kommun inte finns så många barn till förvärvsarbetande föräldrar att barndaghemmet kan fyllas. I den kommunen skulle det ju ha varit riktigare att ha familjedaghem, och då blir det också fråga om nya platser, statsrådet Odhnoff. Det utgår ju inte bidrag till alla nya platser. Statsrådet säger vidare, att mittenpartierna bara vill ge bidrag till kommunerna och hjälpa kommunerna. Vi vill stimulera kommunerna, statsrådet Odhnoff, att ordna barntillsynen. Vi vill att barntillsynen skall ordnas, och att det skall ske snabbt. Och det skulle kunna ske snabbt om de kvotregler som här är föreslagna slopas. Herr Birger Andersson talade något om kortsiktiga lösningar. Jag fattade det så — jag hoppas att det är fel — att herr Birger Andersson ansåg familjedaghemmen vara en kortsiktig lösning. Jag trodde nämligen att vi alla var överens om att man, när denna verksamhet blir en kommunal angelägenhet med den kvalitativa förstärkning, som vi i dag beslutar om, inte skulle betrakta familjedaghemmen som en kortsiktig lösning när det gäller barntillsynen utan se det som en fullvärdig lösning vid sidan av barndaghemmen.

Herr talman! Herr Birger Andersson hyste farhågor för att en utbyggnad av familjedaghemmen på det sätt som vi föreslår i reservationerna innebär risker för att en utbyggnad av den organiserade barntillsynen samtidigt skulle få stå tillbaka. Till skillnad mot vad som tidigare har framhållits tror vi inte att riskerna i det avseendet är särskilt stora. Däremot är, enligt vår mening, en speciell stimulans i form av mer omfattande möjligheter till utbyggnad av familjedaghemmen någonting nödvändigt i dagens läge för att öka barntillsynsmöjligheterna på det sätt, som läget för närvarande kräver. Skall vi vänta på att den organiserade barntillsynen tillgodoser detta behov, då får vi vänta oändligt länge. När jag, statsrådet Odhnoff, talade om valfriheten behandlade jag den mera från den vidare samhällsaspekten. När det gäller föräldrarnas valfrihet och valmöjligheter har statsrådets påpekanden vederlagts av fru Hamrin Thorell i ett tidigare anförande på ett sätt, som gör att det inte är nödvändigt för mig att vidare uppehålla mig vid det. När vi emellertid hävdar denna mening, är vi ändå i mycket gott sällskap, bland kommunalmännen i allmänhet och, som det har påpekats redan, även bland en del remissmyndigheter, som har yttrat sig i frågan. Statsrådet Odhnoff kan inte acceptera reservationernas förslag om kvotoch balansregler. Nej, det vet vi och har förstått av propositionens utformning. Vi är dock ute efter att försöka åstadkomma de bästa och mest effektiva stimulansreglerna när det gäller att öka möjligheterna till barntillsyn i vårt samhälle. De förslag vi har lagt fram och motiverat tror vi också är de mest effektiva och leder fram till de snabbaste och bästa resultaten.

Herr talman! Herr Per Jacobsson sade nyss att han tror att vad reservanterna föreslår är det riktiga. Det är alltså fråga om tro och inte om vetande.

Jag hörde nyligen talas om ett rätt avskräckande exempel på hur det kan vara när det är fråga om hastigt ordnade familjedaghem. På en plats i södra Sverige hade en gift kvinna åtagit sig tillsynen av ett visst antal barn. Hon hade ersättning för det. Hennes man — han var skattetänkare — kom plötsligt underfund med att den inkomst som hustrun hade skulle komma att läggas ovanpå hans inkomst. Han förklarade att det fick vara slut med detta. Barnen skickades hem. Familjedaghemmet fick inte längre fortsätta. Det hela var alltså ordnat i mycket lösliga former. Nu är det ju meningen att människor skall utbildas för tillsyn i familjedaghem, men man kan i varje fall inte bara satsa på dessa. Man bör se till att det blir en balans — det är därför balansregeln kommit till — mellan organiserad barntillsyn i barndaghem och tillsyn i familjedaghem. Familjedaghemmens tillkomst har ju diskuterats under åtskilliga år.

Det är dock en betydande organisation, där säkerligen också det stora flertalet av de kvinnor finns, som behöver få sina barn omhändertagna medan de själva är upptagna av förvärvsarbete. Fru Elvy Olson undrade vad jag menade med att man skulle kunna göra en felsatsning. Om man överdriver betydelsen av familjedaghem, driver satsen att de är överlägsna därför att de är billigare, så kan man naturligtvis råka i en situation som inte blir till hjälp, utan till ogagn för dem man vill hjälpa. Det är det som jag i korthet egentligen ville ha framfört tidigare.

Herr talman! Det exempel jag anförde bevisar ingenting, säger herr Per Jacobsson. Jag ville inte alls bevisa något med exemplet, bara tala om att så kan det vara. Det jag nämnde har förekommit i minst ett fall och innebär att familjedaghemmen med sin löslighet kan vara till förfång för de barn som tillsynen gäller. Fru Hamrin-Thorell menade att jag polemiserade mot statsrådet Odhnoff. Man kan som bekant tolka allting hur man vill — ordet är fritt och var och en får säga vad han vill. Jag har emellertid från talarstolen här i dag och i utskottet helt och hållet tillstyrkt propositionen. Det innebär ju inte att jag på något sätt har gått emot föredragande statsrådet. Jag har tvärtom understrukit att de synpunkter som framförts i propositionen är de riktiga. Jag vill till slut även upplysa, om det har gått förbi fru Hamrin-Thorell, att avsikten med det vi nu skall besluta är att skapa större möjligheter för att få fram daghemsplatser.

Herr talman! Vi har nu ganska länge talat om familjedaghem, att de skall bli bättre och mer stabila. Därför blev i varje fall jag mycket förvånad, när utskottets talesman nu i slutet av debatten kommer upp och talar om den instabilitet som är förenad med familjedaghemmen och ger exempel på hur det kan vara. Vi skall ju i dag fatta beslut om statsbidrag, som innebär att vi får fler familjedaghem med kommunal insyn, utbildning av dagmammorna samt hälsokontroll. Allt detta är faktorer som skall göra familjedaghemmen till en god tillsynsform, men det är ju ingen här som på något vis vill sätta dem före barndaghemmen. När man ändå så här i slutet av de batten anför saker och ting som visar att man tror mindre på familjedaghemmen, så vill jag fråga: Vad har man då för alternativ? Vad finns det för alternativ, när man är medveten om att det inte går att bygga ut familjedaghemmen i en sådan takt att vi får in alla barn där? Vad har vi för alternativ för de 60 000 barn, som har redovisats i familjedaghemsutredningen — 60 000 barn som nu inte har någon form av tillsyn?

Herr talman! Det har ju betonats från många håll att debatten nu lider mot sitt slutskede, och jag ber då kammaren om överseende för att jag förlänger densamma. Efter att ha åhört den kan jag dock inte underlåta att göra ett par frågeställningar och reflexioner. Först vill jag säga gentemot herr Birger Andersson, att hans argumentation mot familjedaghemmen såsom vårdform betraktad var skäligen svag. Det har också belysts i de repliker som kommit senare. Därutöver vill jag säga, att samma risk löper herr Birger Andersson, när han nu påstår att skattetänkandet kommer in, när det gäller de förvärvsarbetande mödrar som vi talar om skall ut i förvärvsarbete. Mannen kan också då säga åt sin hustru att hon skall stanna hemma därför att skatten tar för mycket. Jag vet inte vilken erfarenhet statsrådet Odhnoff har av småorternas problem. Har statsrådet Odhnoff den erfarenhet, som avslöjades i det inlägg som statsrådet här gjorde, blir det bekymmersamt för småorterna. Jag skulle kunna vittna från ett sammanträde, som hölls för bara några dagar sedan i en liten kommun med två små tätorter. Man diskuterade denna problematik och en av statsrådet Odhnoffs egna partikamrater sade, när jag redogjorde för hur denna fråga låg till, att han inte kunde tänka sig att ett social demokratiskt statsråd skulle lägga fram ett sådant förslag. Han framhöll, att hon i så fall inte måste känna till småorternas problematik. Jag instämmer med honom. Får jag därutöver ställa en konkret fråga till statsrådet om något som inte har berörts i debatten. I vilken utsträckning har man beaktat investeringsproblemet och investeringskostnaderna när det gäller den ena eller den andra vårdformen? Vi har ju ändå investeringsbegränsningar, och det är ju alldeles klart att man, om man ändrar den s.k. balansfaktorn, skulle kunna undvika vissa investeringar och ändå klara vårdformen. Man tar en vårdform, där man framdeles kan gå över till en annan och mer kvalificerad vårdform, om man nu skall göra värderingar. Jag vill i detta sammanhang framhålla, att regeringen inte enbart har ansvar för utbyggnaden av daghemsvården — även om vi diskuterar den i dag och säger att vi skall lösa andra problem en annan gång — utan regeringen har ju även ansvar för bostadspolitiken, utbyggnaden av skolor osv. Allt skall inrymmas inom samma investeringsram. Det finns människor som köar efter bostad och det finns människor som köar efter skollokaler.

Herr talman! Nu börjar det tydligen lida mot sitt slut, ty nu uppbådas t.o.m. vittnena i skyn! Herr Kristiansson tog upp småorternas problem. Att jag inte gått in på dem beror på att utskottets skrivning enligt min mening tillgodoser småorterna. Det har talats om risk för felinvesteringar. Mot detta anför utskottet: »Det bör här erinras om att bidrag till anordnande av barnstugor prövas även med hänsyn till det bedömda behovet av sådana platser. Skulle emellertid i samband med frågor om det särskilda stödet till serviceåtgärder i glesbygderna en uppmjukning av regeln befinnas lämplig bör Kungl. Maj:t äga förordna därom.» Jag tror att småorterna blir tillgodosedda genom denna regel. får jag en känsla av att herr Kristians son är ute efter att minska daghemsbyggandet och över huvud taget göra inskränkningar på den fronten. När en familj flyttar till en ort, skall den ha en bostad, en investering på 70 000 å 80 000 kronor — jag talar med reservation för att siffrorna är tämligen ungefärliga. Familjen klarar sig inte bara med bostad. Som så riktigt påpekats, skall den ha skolor för sina barn, sjukvård och hälsovård, vatten, vägar, avlopp, lyse och alit vad det är i form av kommunala investeringar. Det går på i stort sett lika mycket som bostaden. Därmed har det kostat cirka 150 000 kronor att få den här familjen placerad på orten och få ut en arbetskraft från denna familj på arbetsmarknaden. Om nu mor i huset också vill ha arbete utom hemmet, fordras ytterligare den enorma investering, som herr Kristiansson är så tveksam inför. Hur stor är den? En tämligen stor investeringskostnad för en barnstugeplats ligger på 15 000 kronor.

Till herr Jacobsson vill jag säga, att jag inte uppfattat att någon har veder lagt att barnfamiljerna vill ha daghem. Herr Anderssons exempel tolkar jag så att det är väsentligt att vi ställer de kvalitetskrav som jag förordat. Jag tror gärna att fru Hamrin-Thorell och fru Olsson vill höja kvaliteten både för barnens del och för daghemsvårdar nas del, men under sådana förhållanden hade det varit önskvärt att detta blivit uttryckt i klara verba i motionerna. Till slut, herr talman — för motionärernas 89 miljoner eller reservanternas 55 får man inte en enda plats mer än för regeringens 25 miljoner kronor!
Herr talman! Jag kan helt instämma med fru Odhnoff i att det kostar ganska mycket att flytta om människor. Vi behöver inte här diskutera siffrorna. Men utbyggnaden av daghemmen är inte bara en följd av att man flyttar om människor, utan daghemmen behövs i alla fall. Bland alla investeringar som behövs för bostad och samhällsservice finns bara en enda post, där man möjligen kan spara investeringskostnaden och ändå klara servicen, och det är på det område som vi nu diskuterar. 15 000 kronor är kanske ändå inget obetydligt belopp. För fem inbesparade daghemsplatser kan man bygga en bostad åt människor som inte har någon. Det borde inte vara alldeles ur vägen att observera också detta. Jag har inte berört dessa aspekter därför att jag är emot en utbyggnad, utan jag har velat sätta in den här frågan i sitt rätta sammanhang för att möjliggöra mindre inskränkningar på andra områden.

Herr talman! Det är möjligt att jag missuppfattat saken, men vissa inlägg här i debatten tyder på att man skulle betrakta familjedaghemmen bara som en nödfallsutväg, att man ville sikta fram mot en tid då det bara skulle finnas barnstugor. Jag har i propositionen läst att man anser att de familjedaghem, som vi får med den här utbyggnaden, skall vara en fullvärdig motsvarighet till barnstugorna, och jag tror att det är en riktig uppfattning. Jag tycker mig visserligen i propositionen ha läst ut en viss avoghet och skepsis mot familjedaghemmen, men jag hoppas att det inte är berättigat; och jag annoterar som sagt att de anses bli en fullgod ersättning för barnstugorna. Lika väl som det finns och har funnits bra och mindre bra familjedagbem finns det både barnstugor som är bra och sådana som inte varit så bra; som inte passat alla de omhändertagna barnen. Även på en barnstuga beror så mycket av vilka människor som fungerar där. Överallt i sådana här institutioner gäller att det personliga betyder mycket och det helt vid sidan av gällande föreskrifter.

Jag anser att barnen lättare får denna ömhet i ett litet familjedaghem, där det bara finns några få barn, än i en stor institution där det ofta blir mera opersonliga befattningshavare. som fungerar. I detta avseende tror jag 'att familjedaghemmen har ett speciellt värde. Jag har klart för mig att båda :formerna behövs, men jag anser :att man inte skall sätta den ena formen så mycket före den andra.

Herr talman! Jag hade inte tänkt återkomma, men eftersom jag förstår att statsrådet Odhnoff inte läst vår motion måste jag citera litet ur den. Jag hänvisar då till sidan 2 i motionen. Statsrådet trodde att jag önskade en kvalitativ förstärkning av familjedaghemmen, och det har jag sagt här ett par gånger, men det var ju synd att vi inte hade den synpunkten med i vår motion. Jag läser på sidan 2: »Som redan tidigare framgått av motioner från vårt håll anser vi att det i samband med införande av statliga stimulansbidrag till familjedaghem också bör skapas förutsättningar för en kvalitativ förstärkning av familjedaghemmen. Det är med tillfredsställelse vi konstaterar att en rad av de åtgärder som vi föreslagit nu är förmål för positiv behandling i statsverkspropositionen. Man föreslår således utbildning av dagbarnsvårdare och organiserad hälsokontroll av dagbarn och dagbarnsvårdare. Vi vill emellertid understryka att de föreslagna kurserna bör stå öppna också för redan verksamma daghemsvårdare utan motsvarande utbildning. Som positivt måste betecknas att utöver lönen till dagbarnsvårdaren bör utgå en särskild omkostnadsersättning för att täcka kostnader för dagbarnets kost och för slitage av möbler och annan inredning.» Vi är alltså från mittenpartiernas sida positivt inställda till denna fråga, vilket också klart och tydligt har kommit till uttryck i vår motion. Statsrådet har ett par gånger framhållit att vårt förslag innebär avsevärt ökade kostnader. Man har — som vi ser det med osäkert underlag — räknat ut att vårt förslag om en utbyggnad av familjedaghemmen skulle kosta 89 miljoner kronor. Det är att märka att detta belopp har räknats fram på antaganden om de utbyggda familjedaghemmen, som vi i dag vet så litet om, det är här alltså fråga om ett antagande. Vi har senare gjort vissa avvikelser från motionen, och jag skall närmare förklara anledningen härtill. Vi hade där också föreslagit 45 procents statsbidrag till den s.k. omkostnadsersättningen på 8 kronor per dag och barn. Vi har frångått detta för att få ett mera rent förslag, med statsbidrag endast på lönekostnader. Det skulle kosta en hel del pengar som nu skall avsättas. Vi har inte räknat ut vad vårt alternativ skulle kosta, och det beror helt på att vi reservanter har ansett att de 89 miljoner, som man kommit till, har räknats fram på ett så osäkert material att vi inte hade någon anledning att kommentera eller räkna fram någonting annat.

Herr talman! Sedan 1962 har statsbidrag beviljats till försöksvis anordnad familjerådgivning. Familjerådgivning är i vår tid mycket värdefull, för att inte säga nödvändig. Vi reservanter tycker därför att man nu bör ha vunnit så stor erfarenhet av försöksverksamheten att en fastare organisation skall vara möjlig att genomföra. Familjerådgivningsbyråerna bör då också mera än nu ta upp problem som inte bara gäller samlevnad mellan makar utan även anpassningsproblem, t.ex. på arbetsplatsen och i samhället. Redan nu finns möjligheter till sådan rådgivning, men jag tror att det är en mycket liten del av ärendena som inte rör rena samlevnadsfrågor makar emellan. Den nyligen tillsatta utredningen som skall se över den sociala vårdlagstiftningen kommer även att ta upp familjerådgivningsverksamheten. Men vi anser att det dröjer för länge om vi skall vänta på den, därför att dess utredningsuppdrag omfattar ett stort komplex av frågor. På detta område har vi haft försöksverksamhet, och vi har vunnit erfarenheter som skall ligga i botten för en som jag ser det relativt enkel utredning om familjerådgivningens framtida organisation och stödbehov. Vi har under denna punkt också tagit upp en annan sak, nämligen föräldrautbildningen. Det finns nu knappast någon föräldrautbildning alls. Det krävs utbildning för praktiskt taget allting i vårt samhälle, utom för det som är det svåraste av allt — att fostra den nya generationen till att vara föräldrar. Man behöver inte förbereda sig på något sätt för att bli förälder. De föräldrar och blivande föräldrar som skulle vilja ha denna utbildning — jag tror att de flesta vill ha den — har mycket små möjligheter att få en sådan utbildning. Här i Stockholm finns viss kursverksamhet, men mig «veterligt finns det inte i landet i övrigt.

Föräldrarna skulle också kunna ge större trygghet åt barnen om de visste litet mera. Just detta att man blivit förälder är inte på något sätt en garanti för att man kan sköta och ta hand om ett barn. Att det de flesta gånger går bra, eller ganska bra, måste väl tyda på att det lilla barnet trots allt är en rätt tålig, oöm varelse. Men som vi vet går det inte alltid bra. Den missanpassade ungdomen är ett bevis på detta. även den barnmisshandel, upptäckt och oupptäckt, som förekommer, är också ett bevis för att föräldrarna inte har lyckats. Som vi ser det bör det därför vara en samhällets plikt att tillhandahålla utbildning både i praktisk barnavård och barnpsykologi till blivande unga föräldrar. Jag hoppas — och jag tror det också — att de unga föräldrarna är så ansvarsfulla att de om de kan få möjligheter till utbildning också kommer att ta vara på dem. Här bör enligt min uppfattning radio och TV vara goda förmedlare av undervisningen. Kunniga föräldrar är ofta harmoniska föräldrar, och harmoniska föräldrar är till inte ringa del förutsättningen för fria och lyckliga barn. Vi reservanter anser att en utbyggnadsplan och organisation för föräldrautbildningen med det Snaraste bör komma till stånd. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till punkt 22.

Herr talman! Familjerådgivning är vi ju lika bekanta med i denna kammare som med det föregående ämnet för våra överläggningar, nämligen familjedaghemmen. Även denna fråga har vi debatterat år ut och år in. En försöksverksamhet har pågått, men den har bedrivits i så många år att det saknas anledning till att ha familjerådgivningen så lös och så provisorisk som nu. Man har i alla fall fått omfattande erfarenheter av de byråer som under åren arbetat med eller utan statsbidrag. Jag ansluter mig helt till förslaget om att permanenta statsbidragsberättigad rådgivning, alltså vad som nu tagits upp i punkt 22.

Verksamheten kan inte utvecklas så att den står alla till buds, om vi inte får en fastare grundad organisation. Det var från början, åtminstone enligt min mening, föga lyckligt att familjerådgivningen sammankopplades med den upplysningsverksamhet och rådgivningsverksamhet som ges åt kvinnor i abortsituation. I samband med att denna fråga åter tagits upp till diskussion skulle jag vilja säga några ord om utvecklingen på detta område. Man kan påstå att de värsta farhågorna besannats i detta fall. Det är som ledamot av abortkommittén, vilket också fru Olsson är, varför hon kan bestyrka vad jag säger, som jag vill påstå att de erfarenheter vi har fått genom resor runt om i landet till fullo ådagalagt att vi behöver en fristående familjerådgivning och att vi behöver den utbyggd. Vi har talat med läkare, med kuratorer och med huvudmännen i de olika länsdelarna och i landstingen, och överallt har det visat sig att kombinationen av familjerådgivning och abortrådgivning inte är hållbar. Familjerådgivningen försvinner. På många håll är den i utdöende, vilket naturligtvis främst beror på att personalen måste tas i anspråk för att först ägna sig åt de kvinnor som söker dem i abortärenden, ty man har ju i dessa fall att ta hänsyn till en kort tidsfrist. Om vi tror på familjerådgivningens betydelse över huvud taget, är ju det enda riktiga att stödja den som en fristående institution och att ge den möjlighet att utvecklas, vilket bör ske så snabbt som möjligt. För min del tror jag att detta är av mycket stor betydelse, och jag beklagar djupt att utskottet inte har varit mer positivt inställt till denna utbyggnad. Samma förhoppning om att det skall verka för bättre förutsättningar för familjer att skapa en god miljö för sina barn och ungdomar att växa upp i och även för de vuxna medlemmarna att trivas i hyser jag, om vi får en förbättrad föräldrautbildning. Fru Olsson har redan framfört motiven för en sådan föräldrautbildning i vårt land. Jag skulle bara vilja tillägga att jag för min del — och jag tror att den uppfattningen omfattas av många — inte anser att, skall vi säga, det bristande handlag som många föräldrar har i umgänget med ungdomar beror på bristande vilja att hjälpa ungdomarna till rätta. Det beror i stället oftast på tafatthet och bristande kunskaper hos föräldrarna om hur de skall uppträda i olika situationer och hur de bäst skall vara sina barn till hjälp. Enligt min mening bör det inte vara så svårt att skapa möjligheter för för äldrar att få en viss utbildning — den kan knytas antingen till barnavårdscentraler eller mödravårdscentraler. Då sägs det ofta att de som bäst behöver denna utbildning inte går dit. Men samma farhågor hyste man när det gällde barnavårdscentralerna. Då sades det också att de mödrar som bäst behöver det inte går dit med sina barn. Nu uppsöker mödrarna 100-procentigt barnavårdscentralerna och har alltså tacksamt tagit emot denna hjälp. Jag tror att det skulle gå i samma riktning när det gäller en föräldrautbildning, knuten till någon av dessa institutioner, och under medverkan av kuratorer eller pedagoger. Jag anser dessutom att det är synnerligen viktigt att det inom vår framtida fina skola blir en utbyggd föräldrautbildning. Större plats bör på skolans schema ges åt ämnet familjekunskap. Det ämnet bör enligt min mening vara obligatoriskt på grundskolans högstadium.

Jag måste tyvärr upprepa vad jag sade i den förra debatten, nämligen att mittenpartierna år ut och år in har fram fört dessa önskemål — det går bara inte att komma ifrån att vi har gjort det — utan att vinna gehör för våra synpunkter. Jag tycker nog att utskottet varit mycket kallsinnigt, då det inte velat tillstyrka utredning och förslag om föräldrautbildning. I de yttersta av dessa dagar har vi fått överraskande hjälp från en socialdemokratisk grupp, Unga örnar. Representanter för dem gick upp till kanslihuset i går — om jag har förstått tidningspressen rätt — och framställde inför statsråden Palme och Moberg i utbildningsdepartementet krav på en statlig familjeutbildning, öppen för alla som umgås med barn och ungdom och med kursplaner fastställda av skolöverstyrelsen. De har använt ordet familjeutbildning, och det kanske är ett bättre ord än föräldrautbildning. Dessa ungdomar har redan skisserat vad de vill ha, och det är inte litet. Man kan instämma med dem i att den statliga utbildningen skall ges till alla som över huvud taget kan räknas tillhöra en familj och inte bara till dem som ingår i det traditionella familjebegreppet pappa — mamma — barn. Jag skall inte räkna upp vad dessa ungdomar anser vara lämpligt för en föräldrautbildning. Måhända har de erfarenheter — vad vet jag — av att inte ha haft föräldrar med kunskaper. Vad som emellertid är märkligt är att deras förslag väckte stark genklang hos statsråden Palme och Moberg. Herrarna 10 vade att omedelbart ta upp förslaget och föra det vidare till Sö för fortsatt bearbetning. Om man jämför det intresse som utbildningsministern inför valet 1968 har för vad Unga örnar framför genom en representantgrupp i kanslihuset och det intresse som han har visat här i kammaren när föräldrautbildningen har tagits upp till debatt, då må jag säga att man blir nog så förvånad.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

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket. Vi har, som det redan har sagts, tidigare resonerat om detta under några år, och argumenten är ganska uttömda. Nu pågår en utredning om en allmän översyn av den sociala vårdlagstiftningen, och den utredningen skall enligt direktiven ägna särskild uppmärksamhet åt familjerådgivningen. Man får väl, som vi för sed haver, avvakta resultatet av denna utredning. Den pågående försöksverksamheten, som skall avbrytas då försöken anses vara slutförda, fick år 1963 statsbidrag för fem byråer, år 1965 för ytterligare fyra, 1966 för sju och 1967 för ytterligare tre, eller sammanlagt 19 byråer. Ytterligare nya ansökningar om bidrag uppges väntas. Men flera av byråerna har haft svårigheter att komma i gång med verksamheten, främst på grund av bristen på kuratorer. När utskottet nu inte har ansett sig kunna tillstyrka föreliggande motioner är det i vetskap om att den verksamhet som pågår har varit trög. Försöksverksamheten bör få fortsätta tills man har litet starkare grunder för ett slutgiltigt beslut. Då desutom en utredning pågår även angående hur man skall ordna familjerådgivningen, anser vi att utskottets förslag bör godtas av kammaren. Fru Elvy Olsson nämnde något om att radio och TV skulle kunna användas för den uppfostrargärning som hemmen, enligt hennes uppfattning tydligen i stor utsträckning har misslyckats med. Man hör nästan jämt i den allmänna debatten och läser i tidningarna — och gör därunder sina egna reflexioner — att den »undervisning» som exempelvis TV förmedlar i sina underhållningsprogram m.m, är av sådan art att den egentligen uppretar föräldrarna. Den är inte till gagn utan till skada, anser man. Kunde man få TV att dämpa ned sin vana att roa genom program med, som det ofta heter, förråande inslag, kanske man skulle vinna något. När jag här lyssnade till de båda mittenkvinnorna funderade jag över hur vi, vilkas föräldrar inte fått någon rådgivning alls, har kunnat bli sådana som vi är. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. sa skolor — allt enligt socialstyrelsens förslag — och därför till Ungdoms slagits, att riksdagen skulle hos Kungl. Maj:t anhålla, att möjligheterna för flera elever vid ungdomsvårdsskolorna att i vårdsyfte ägna sig åt djurskötsel måtte bliva föremål för överväganden.

Herr talman! I reservationen a understryks livligt att den påbörjade utbyggnaden av psykologorganisationen inom ungdomsvårdsskolorna bör fortsättas. Vi reservanter anser att förstärkningar i första hand bör ske vid Ham margårdens och Sundbo ungdomsvårdsskolor, till vilka psykologisk expertis bör bli fast knuten. I b framhåller reservanterna i likhet med socialstyrelsen att det bör ske en förstärkning av den medicinska vårdpersonalen vid ungdomsvårdsskolorna. När vi för något år sedan fick övertillsynsmän vid ungdomsvårdsskolorna var avsikten att därigenom åstadkomma en rationalisering av arbetsfördelningen inom skolorna. Övertillsynsmännen skulle handha personaloch organisationsfrågor, men i stället har de i många fall fått ägna sig åt rena vårduppgifter. Vi anser därför att det bör ske en förstärkning på vårdsidan i form av ytterligare femton vårdartjänster samt dessutom ytterligare sju kontorsbiträdestjänster. Vad sedan gäller fritidsverksamheten anser vi det nödvändigt att ungdomsvårdsskoleelevernas = fritid görs lika meningsfylld som den tid eleverna arbetar eller bedriver studier. Därför föreslår vi att det inrättas ytterligare nio tjänster som fritidsassistenter. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna a och b vid punkten 38.

Herr talman!

Det skall villigt erkännas att mycket har gjorts för att förbättra skolornas arbetssituation, men på vissa avgörande punkter måste vi nog anse att insatserna alltjämt är otillräckliga och i vissa fall irrationella. Vi finner det viktigt, såsom redan har framhållits här, att psykologtjänster tillsättes vid de skolor där sådana inte redan är tillsatta samt att medel anvisas för detta ändamål. Vi anser också i likhet med socialstyrelsen, att framför allt tre områden är särskilt betydelsefulla. Det gäller att åstadkomma en upprustning av den medicinska och den psykiska vården samt ett effektivt utnyttjande av den nu anställda kvalificerade personalen för att därigenom möjliggöra en ökad satsning beträffande elevernas fritid och om möjligt ge den ett rimligt innehåll. Vi tror nog att den sistnämnda uppgiften är mycket svår men också ytterst betydelsefull. Man bör där lägga ned större ansträngningar och sätta in effektivare medel än man hittills har gjort.

Samtidigt har psykologer och assistenter, vilka har utbildning för att ge mera kvalificerad vård och som har till uppgift att utföra vissa specialundersökningar, måst användas för organisatoriska och arbetsledande uppgifter, som de ju ursprungligen inte har varit avsedda för.

Vi tror det är alldeles riktigt, såsom också har påpekats i reservationen, att fritiden med tanke på elevernas samhällsanpassning är minst lika viktig och betydelsefull som arbetsoch studietiden. Det är därför utomordentligt betydelsefullt att man försöker skapa vidgade möjligheter och större resurser när det gäller att göra fritiden intressant och stimulerande och ge den ett rikare innehåll. Vi tror att det är en av de största och vä sentligaste uppgifterna i sammanhanget.

Herr talman! Att vårdkapaciteten vid våra ungdomsvårdsskolor inte är fullt tillfredsställande torde väl alla berörda myndigheter vara medvetna om. Bristen har ju också under de senaste åren fått en alldeles särskild accent genom ökningen av antalet grava alkoholoch narkotikamissbrukare. Ungdomsvårdsskolorna tvingas också i allt större utsträckning att ta hand om ungdomar med svåra psykiska störningar. Några av våra ungdomsvårdsskolor har under de senaste åren genomgått en grundlig upprustning. Framför allt har vi på den materiella sidan fått några, som jag menar, fullvärdiga institutioner. Jag har haft möjlighet att följa arbetet vid Råbyskolan i Lund och tillsammans med skolans ledning kunnat konstatera, att just på den materiella sidan har en upprustad och delvis nybyggd institution kommit till stånd. Och det är samma förhållande med de båda övriga, Bärby och Fagared. Vi får emellertid inte glömma att det i dag är just till dessa institutioner som man hänvisar ett synnerligen svårbehandlat klientel. Det rör sig ofta om en grupp ungdomar i gränstrakten till den psykiatriska sjukvården, som borde ha fått psykiatrisk vård om denna sektor hade haft plats och resurser.

Jag vet att man gör en väldig insats vid dessa skolor, med arbetsdagar långt utöver vad någon har rätt att begära; men man gör insatsen för att på ett någorlunda riktigt sätt kunna ta hand om de ungdomar som lämnats i institutionens vård. Jag vill i anknytning till de motioner, som utskottet haft att behandla under denna punkt, fästa uppmärksamheten vid de betingelser under vilka psykologerna vid dessa skolor för närvarande arbetar. Låt mig då fortfarande ta Råby och förhållandena där som exempel. Institutionen har för närvarande 66 internatplatser, vartill kommer cirka 50 talet »utomskolaplatser». Till dessa elevers förfogande finns bara en biträdande psykolog. Denne skall alltså svara för diagnostik, medverkan i personalutbildning och personalhandledning, kontakter med vetenskapliga institutioner och terapeutiskt arbete både individuellt och i grupp. Att dessa betydelsefulla huvuduppgifter inte rimligtvis kan lösas av en tjänsteman står väl ändå fullkomligt klart för dem som är någorlunda insatta i problematiken; någon eller några av de fyra viktiga hörnstolparna måste lida skada, till förfång för verksamheten som helhet. Enligt Kungl. Maj:ts beslut har biträdande överläkartjänster inrättats vid Bärby och Råby, och i och med vår behandling i dag inrättas ytterligare en sådan tjänst på Fagared. Dessa läkare kommer ovillkorligen att begära psykologisk service — annars måste också den psykiatriska sektorn bli lidande.

Utskottet menar att de tre förstnämnda skolorna får klara sig med de biträdande psykologtjänster de har och att de senare skolorna får dra sig fram med arvodesanställd personal. Jag fruktar att dessa institutioner riskerar att ganska snart komma i en ohållbar situation. Vid de institutionerna finns en högt kvalificerad grupp tjänstemän, som är beredda att göra en insats när det gäller att skapa adekvata behandlingsformer för ett ungt missbrukarklientel. är det inte rimligt att dessa verkligen får arbeta under något så när drägliga förhållanden så att inte en helt orimlig arbetsbörda får entusiasmen att svalna i ett skede då den bäst behövs? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation a under punkten 38. I reservationen har man åtminstone visat större förståelse och vilja än utskottet genom att föreslå att fast psykologisk expertis knytes till Hammargårdens och Sundbo ungdomsvårdsskolor.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

Det har vidare inrättats deltjänster för psykologisk expertis, bl.a. vid de båda ungdomsgårdarna, Hammargården och Sundbo, som reservanterna talar om, med en tjänstgöring på 60 respektive 65 timmar per månad.

Det är i största korthet de synpunkter som utskottet har anfört med anledning av de motioner som har väckts, Vi har inte ansett oss kunna gå utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit, vilket dock innebär en förbättring. Vi anser därför att man i nuvarande budgetläge får nöja sig med detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Här har tagits upp ungdomsvårdsskolornas arbete och den upprustning som pågår vid dessa. Upprustningen är i full gång sedan några år och är i stora delar genomförd. I personalavseende har skolorna under de tre senaste budgetåren fått en ökning med närmare 140 tjänster. Antalet platser vid skolorna har under de senaste åren varit omkring 1000, och beläggningen är i genomsnitt 700 å 800 elever, frånsett ferietid, då beläggningen i allmänhet är lägre. För vården av eleverna kommer under budgetåret 1968/ 69 att finnas 858 tjänster vid skolorna. Dessutom har en betydande förbättring av byggnadsbeståndet genomförts. För nämnda tre budgetår beräknas investeringskostnaden i byggnader till närmare 14 miljoner kronor. Omoch nybyggnadsverksamheten har bl.a. avsett en avveckling av de stora elevavdelningarna och ett anordnande av små avdelningar enligt den lilla gruppens princip. Vidare har byggnadsinvesteringarna bl.a. avsett en utveckling av elevverkstäderna. En stor satsning har även skett på möbler och inredning i elevutrymmena, maskiner i verkstäderna och undervisningsmateriel. För inventarier har för ifrågavarande budgetår — inberäknat engångsanskaffningar till nya vårdavdelningar — anvisats respektive föreslagits tillhopa 3 miljoner kronor. Uttalandet i en av de föreliggande motionerna att miljön är torftig vid skolorna har redan bemötts av herr Blomquist diskussionsvis. I den skola som han berörde har vi fullvärdiga materielresurser. Uttalandet i motionen är därför missvisande. Vad beträffar elevsammansättningen framhåller man i föreliggande motioner att ungdomsvårdsskolorna i dag tvingas ta hand om akut oroliga ungdomar med svåra psykiska störningar som mentalsjukhusen inte anser sig kunna behandla. Det åberopas som motiv för en ytterligare ökning av personalresurserna. Givetvis är det, herr Blomquist, sjukvårdshuvudmännen som har det primära ansvaret för att psykiatrisk sjukhusvård ges även åt ungdomar som behöver kvalificerad sådan vård. För många av dessa ungdomar kan emellertid behovet av social rehabilitering vara det som är mest framträdande. Där kan ungdomsvårdsskolorna vara den mest adekvata vårdformen, ungdomsvårdsskolor som dessutom nu i ökande omfattning får medicinska resurser som komplement. Jag vill särskilt framhålla att vid Bärby i Uppsala och Råby i Lund inrättats sjukoch behandlingsavdelningar för alkoholoch narkotikamissbrukande manliga elever och vid Ryagården i Örkelljunga en motsvarande avdelning för kvinnliga elever. Under innevarande år kommer ytterligare en sådan avdelning för manliga elever att finnas vid Fagared utanför Göteborg. Personalfrågan har berörts av fru Olsson. Herrar Jacobsson, Sörenson och Blomquist har också i sina inlägg varit inne på denna sak, Beträffande de personalkategorier som avses i motionerna kan vi fastställa följande.

kand.-examen, vilka har tjänstebenämningen biträdande psykologer, finns för närvarande en heltidstjänst vid envar av Bärby, Fagareds och Råby ungdomsvårdsskolor. För psykologer med fil. lic.- examen, med tjänstebenämningen psykologer, finns tjänster vid Lövsta och Ryagården. Vid övriga skolor anlitas psykologer mot arvode. För budgetåret 1968/69 har för övriga skolor beräknats medel för 17 psykologer med arvode under cirka 6 700 timmar. Detta skall då täcka 650 elevplatser. På grund av den stora efterfrågan på psykologer med fil. lic.-examen innebär dock inte ett inrättande av tjänster för sådana att man med säkerhet kan få tjänsterna besatta. I en av motionerna har anmärkts att psykologpersonalen får handha personalfrågor, och den saken har för övrigt tagits upp här också. I och för sig kan det vara värdefullt både för administrationen och för vårdverksamheten att befintlig psykologisk expertis i viss omfattning anlitas också i personalärenden vid skolorna. Antalet överskötersketjänster vid ungdomsvårdsskolorna uppgår för närvarande till 10. För budgetåret 1968/69 har föreslagits en ökning med 3 tjänster, vilket innebär att Bärby, Fagared och Råby kommer, liksom för närvarande Ryagården, att ha två överskötersketjänster vardera.

Att för detta ändamål engagera personer utanför skolan kan många gånger vara en fördel, inte minst genom de kontakter som ungdomarna på skolorna då får genom dessa personer som kommer från orten. Under budgetåret 1966/67 ökade antalet tjänster för kontorspersonal med drygt 30. Dessutom har inom ramen för medelsanvisningen till inventarier m.m. skett en upprustning av arbetsplatsbesparande kontorsmaskiner. För närvarande undersöks möjligheten att centralisera vissa arbetsuppgifter för kontorspersonalen till socialstyrelsen.

Vidare ingår bl.a. vissa vårdexperiment. Resultatet av denna försöksverksamhet, som beräknas förelig ga nästa år, hoppas jag skall ge en fastare grund för överväganden om vårdens innehåll och behov av olika personalkategorier vid skolorna.

Så mycket eller så litet skiljer sig den samlade borgerliga oppositionens bedömning från regeringens.

Herr talman! Herr Birger Andersson — det är inte alltid en förtjänst att fatta sig kort. Man kan ju misstänka att detta kan vara ett uttryck för att man vill göra det litet lättare för sig. Nu har statsrådet Odhnoff — vilket jag är mycket tacksam för — här trätt upp och kommit med upplysningar och argument, som det är mycket värdefullt att få ta del av. Statsrådet beskriver vad som har skett på ungdomsvårdsskolefronten under de senaste åren. Jag har ingen anledning att gå in på detta. Jag bara konstaterar att det som skett är bra, men vi vet båda två att detta var nödvändigt — jag tycker inte att vi behöver resonera mer om detta. Jag tycker att det är viktigare att i denna situation se framåt och tänka på vad som ytterligare behöver göras. Som sig bör försvarar statsrådet den njugghet, som såväl regeringen som utskottsmajoriteten har gett uttryck för, när man inte vill gå med på socialstyrelsens väl underbyggda önskemål om just dessa fem psykologtjänster.

Jag bara frågar detta med tanke på att den biträdande psykologen vid dessa tre ungdomsvårdsskolor till 99 procent kommer att vara upptagen med arbete av diagnostisk karaktär. Jag förstod inte vad statsrådet menade med att det var en inkonsekvens mellan min motion och vad jag sade. I mitt förra anförande uttryckte jag att den materiella sidan av uppbyggnaden av Råby, Bärby och Fagared var något att glädjas åt. Jag skulle, enligt statsrådet Odhnoff, ha framfört något annat i motionen. Märk väl att jag i mitt anförande tryckte på den materiella sidan. Det jag i sammanhanget ansåg vara en brist är vården. När statsrådet nämnde om arbetet i den lilla gruppen skulle jag vilja fråga: Om man nu på den materiella sidan har skapat fullödiga hus och inventarier, måste man väl rimligtvis ta konsekvenserna just på vårdsidan och bl.a. använda gruppen som sitt behandlingsinstrument? Då måste den sektorn ledas — det vet statsrådet lika väl som jag — av en kvalificerad psykolog för att det resultat man hoppas på, över huvud taget skall kunna uppnås. Det är mycket märkligt — tyvärr har min vän herr Birger Andersson lurat reservanterna till samma argumentation — att i detta sammanhang använda bristen på psykologer som ett argument till att inte inrätta de tjänster vi talar om.

Det rimmar illa med vad vi för 14 dagar sedan här i riksdagen fastslog — då vi tog den nya narkotikalagen — att här måste till krafttag, inte minst på vårdsidan, för att komma till rätta med bl.a. de unga narkotikamissbrukarna. Denna satsning måste väl gälla även statens ungdomsvårdsskolor, som är speciellt inkopplade på sådan ungdom.

Det blir ju en enda kretsgång. En del av de ungdomar, som vi skickar till dessa tre kvalificerade ungdomsvårdsskolor, behöver egentligen psykiatrisk vård, men de kan inte tas emot vid våra psykiatriska kliniker eller sjukhus på grund av att de är så kvalificerat svåra att ha att göra med. Men de måste ändå tas om hand. Väl vetande detta har också regeringen inrättat speciella sjukvårdsavdelningar. Det är fullkomligt ointressant att beskriva denna kretsgång, det viktigaste är att komma till rätta med och verkligen hjälpa dessa ungdomar. Sedan är det klart att sjukhushuvudmännen skall göra allt de kan, det är jag medveten om. I anledning av herr Sörensons fråga håller jag med statsrådet Odhnoff om att vi kanske inte nu behöver gå in på denna djupa problematik. För mig är dock detta med psykiatrisk expertis inget magiskt ord. För mig ter det sig helt enkelt så att vi i dag står i en sådan situation, att vi måste satsa allt, med de resurser vi har, för att komma till rätta med problematiken inom denna speciella ungdomssektor. Vi måste då använda oss av psykiatrer och psy kologer med den expertis de nu har. Sedan kan vi så småningom ta upp hela frågan om psykologutbildningen är den rätta. Men jag tycker inte att den hör riktigt hemma i debatten i dag. Problemet kan påpekas, men jag anser inte att det behöver påverka herr Sörensons och eventuellt andras ställningstagande i dag. Jag är glad att det inte heller gör det.

Herr talman! Statsrådet Odhnoff redogjorde för den faktiska ökningen av det antal tjänster som föreslås i propositionen och kom till den slutsatsen, att det var fråga om en reell ökning med 100 tjänster. Jag skall inte göra någon invändning mot den siffran. Den är kanske riktig om man räknar med vad = arbetstidsförkortningen kommer att innebära i detta sammanhang. Statsrådet tillade, som jag tyckte inte utan en viss försmädlighet, att om man jämför detta med den samlade borgerlighetens bud blir det en skillnad på två tjänster. Jag tycker nog att detta är ett slags retorik som jag inte hade väntat mig från statsrådsbänken.

Man kan ju säga att inte heller detta är så förfärligt mycket, och det är det väl inte, i all synnerhet om man resonerar som herr Birger Andersson gjorde för en stund sedan. Han sade att det inte var säkert att resurserna blir större om man i första hand kommer att satsa på fritidsverksamheten. Nej, det är möjligt att det inte kommer att räcka ändå för de uppgifterna, men det bevisar ju bara att resurserna fortfarande inte är tillräckliga även om man skulle följa reservanternas förslag.
Herr talman! Jag skall inte alls fördjupa mig i denna större debatt som så att säga pågår i debatten. Jag uppkallades närmast av herr Blomquist. Han riktade två, visserligen rätt oskyldiga anmärkningar mot mig, dels för att jag talade för kort och dels för att jag hade lurat reservanterna att ha samma uppfattning som jag när det gällde bristen på psykologer. Vad gäller kortheten i talet så kanske den i någon mån är en följd av att en yrkesbroder till herr Blomquist, som en gång i världen var min korfirmationslärare, mycket angeläget tryckte på att ditt tal skall vara ja, ja och nej, nej, och vad därutöver är det är av ondo. Jag bröt ju mot detta. Jag sade något mer, men innebörden var väl ja till propositionen och nej till motionerna. Vad gäller att jag skulle ha varit med om att lura reservanterna till att inse att det är ont om psykologer vill jag säga att det inte kan betyda annat än att vi är så pass jordnära, att vi ser de faktiska förhållandena.

Herr talman! Herr Sörenson talade om psykologer, om målsättningen för deras arbete osv., men jag vill nog vidhålla att vi får spara dessa frågor till en kommande debatt om psykologutbildningen. I dag bör vi hålla oss till det ärende som nu är föremål för kammarens behandling. Herr Blomquist tog upp frågor om organisationen. Vi försöker ju nu skapa en ny arbetsform, och det är givet att vi måste pröva oss fram. Det stora steget på vägen togs vid årsskiftet i och med sammanläggningen av den gamla socialstyrelsen och medicinalstyrelsen. Jag vill verkligen inte trassla till några vårdfrågor, utan jag vill tvärtom understryka att ungdomsvårdsskolorna har ett värde, inte som något slags avstjälpningsplatser för psykiatriska kliniker utan ett egenvärde som vårdform. I synnerhet på den sociala rehabiliteringens område har ungdomsvårdsskolorna stora förtjänster.

Den materiella sidan är fullvärdig på våra nya skolor, sade herr Blomquist, och på den punkten har jag samma uppfattning.

Herr talman! Jag skall inte svara herr Birger Andersson på annat sätt än att säga att jag gläder mig åt att hans konfirmationslärare har lärt honom så mycket. Det var inte dåligt. Så vill jag rikta några ord till statsrådet Odhnoff. Jag är mycket glad över att höra principdeklarationen att ungdomsvårdsskolorna har ett egenvärde och att de alltså inte får vara en avstjälpningsplats för de ungdomar som psykiatriska vårdinstitutioner inte vill ta emot.

Statsrådet talar om organisationen och om att man nu har börjat använda den lilla gruppens terapi. Då ger det sig väl självt att det t.ex. på Råby, Bärby och Fagared vore ett första rangens intresse att i dag få en psyko:- log så att där inte uppstår ett stopp i verksamheten, Jag vill bara ha sagt detta. Det tillför inte debatten något nytt, det förstår jag, men jag tycker att det ger sig självt. Statsrådet gjorde också ett litet älskvärt påpekande om bristande överensstämmelse mellan den borgerliga reservationen och min motion. Jag tyckte att jag på ett ganska nyanserat sätt antydde, att jag var helt medveten om den skillnad som otvivelaktigt finns. Jag hade naturligtvis helst sett att reservanterna odelat följt min motion och biträtt förslaget om att de fem nämnda ungdomsvårdsskolorna skulle få en fast och fullt behörig psykologtjänst. Sedan är jag nöjd med att jag har fått klart för mig vad statsrådet menade när det gällde vad jag pläderade för och det som stod i folkpartimotionen.

Herr talman! Här föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande. Vad utskottet har yttrat sig över är den motion som herr Ferdinand Nilsson m.fl. i denna kammare och herr Vigelsbo m.fl. i andra kammaren har väckt under denna punkt. Motionärerna önskar att på grund av den höjda spritbeskattningen förslagsvis 2 procent av de pengar som flyter in skulle disponeras för stöd åt nykterhetsarbete. Vi fann att detta var ett förslag av sådan art att det näppeligen kunde ställas under proposition av kammarens talman. Med anledning av detta har nu motionärerna ändrat sitt yrkande så att de vill anvisa exakt samma summa till Länkrörelsen som föreslagits av regeringen och tillstyrkts av utskottet. Det nya är alltså att motionärerna har tagit med en anslagssumma för att kunna få motionens yrkande ställt under proposition. Men detta förändrar inte utskottets inställning. Ett förslag, som innebär att man griper en siffra ur luften brukar inte tillstyrkas här i riksdagen. Vi vill ha mer exakta kunskaper om vad vi verkligen beslutar. Dessa exakta kunskaper har vi icke fått, och ett enhälligt utskott har som sagt tillstyrkt propositionen och avstyrkt motionen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.